Herr talman! Joar Forssell har frågat mig om regeringens reaktioner på förföljelserna av hbtq-personer i Ryssland. Det är med stor oro vi nu tar del av uppgifter om en ny våg av förföljelser sedan december 2018. Jag har själv kommenterat uppgifterna offentligt och uppmanat den ryska regeringen att på ett oberoende sätt undersöka händelserna. Rapporterna från Tjetjenien sedan åtminstone 2017 om systematiska övergrepp, inklusive tortyr och mord, på hbtq-personer är alarmerande. UD har arbetat intensivt med frågan såväl i Stockholm som genom vår ambassad i Moskva och genom andra utlandsmyndigheter. Sverige har aktivt verkat för uttalanden i EU och av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, samt inom Equal Rights Coalition. Sverige var ett av de 16 länder som tog initiativ till att inom OSSE aktivera den så kallade Moskvamekanismen. Mekanismen ger oss möjlighet att sända en oberoende expertmission till ett OSSE-land om det bedöms föreligga ett särskilt allvarligt hot mot uppfyllandet av åtaganden som landet har gjort inom OSSE vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Den senaste rapporten om situationen i Tjetjenien kom till som ett resultat av denna mekanism. Rapporten bekräftar vår bild av den oacceptabla situation som råder, och tillsammans med övriga initiativtagare verkar vi nu för att den ska följas upp. Den ryska regeringen har ansvar för att garantera full efterlevnad av Rysslands internationella åtaganden, inklusive hbtq-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och deras säkerhet över hela Rysslands territorium, så även i Tjetjenien. Regeringen tar regelmässigt upp frågor om mänskliga rättigheter i kontakten med ryska företrädare. Det kommer vi att fortsätta med, och frågan kommer att tas upp vid kommande högnivåmöten med ryska företrädare. Vi kommer också att verka för att EU fortsätter att ta upp dessa problem vid möten med ryska företrädare. Sverige ger ett omfattande stöd till kontakter mellan det svenska civilsamhället och det ryska civilsamhället. Det är viktigt för att stödja demokratisk utveckling och bidra till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Stödet inkluderar juridisk hjälp till hbtq-personer. Jag kommer att göra vad jag kan för att denna fråga, som jag personligen känner starkt för, fortsätter att uppmärksammas. Jag kommer att ta upp den med min ryska motpart och ryska regeringsföreträdare vid varje tillfälle som ges. Vi ska verka för att EU och andra relevanta aktörer fortsätter att sätta press på den ryska regeringen att agera. Vi ska också lyfta frågan i möten med utländska regeringsföreträdare, i diplomatkretsen och med civilsamhällets organisationer.
Herr talman! Tack, Margot Wallström, för att du besvarar frågan! Det finns en gammal film, en parodi, som heter Team America . Ministern har säkert sett filmen; vi har åtminstone debatterat den tidigare. I parodin säger Hans Blix till Nordkoreas diktator: I will write you av very angry letter! Nordkoreas diktator blir inte särskilt rädd när han får detta besked från Hans Blix. Man kan tro att UD och statsrådet har sett parodin och tagit den till sig som en informationsfilm eller en instruktionsfilm. Vi vet från rapporterna 2018 att det som pågår i Tjetjenien är att man samlar in homosexuella och hbtqi-personer i koncentrationsläger och systematiskt våldtar, torterar, dödar och mördar de här människorna. Det är klart att responsen på detta inte kan vara ett very angry letter. Responsen på det kan inte vara att man bara tar upp detta på högnivåmöten och att man bara pratar. Responsen på det måste också vara att man faktiskt gör någonting. Herr talman! Det gjorde utrikesministern 2017, när hon agerade och kallade upp ambassadören. Det tyckte jag var bra. Jag önskar att Margot Wallström kunde göra det igen. Jag önskar att hon fortsätter att göra det till dess att regeringen i Ryssland, som precis som statsrådet själv säger ju bär ansvaret, agerar på ett sätt så att de systematiska förföljelserna, det systematiska mördandet och den systematiska våldtäktstortyren i Tjetjenien upphör. Jag tror inte att det räcker att fördöma, att skriva arga brev och att säga tuffa saker på möten. Jag tror att man också måste göra någonting. Liberalerna har föreslagit ett antal saker i sin motion Skärpta sanktioner mot Ryssland. Det finns yrkanden om att helt enkelt skärpa sanktionerna, om att också omfatta energisektorn i sanktionerna och om att stärka civilsamhället. Vi har också föreslagit att man ska rikta tuffare sanktioner mot de individer som bär ansvaret i den här frågan. Även om man säger arga saker till en hög politiker från ett annat land är det inte säkert att det händer så mycket. Men de personer som har ansvar borde också till exempel kunna omfattas av inreseförbud. Man borde kunna frysa deras konton mer aktivt. Då får de personerna svårt att verka och leva så länge som de inte åtgärdar problemen med de fasansfulla förföljelser som vi ser i Tjetjenien. Avslutningsvis i detta anförande har jag ytterligare ett par frågor till Margot Wallström: Kommer statsrådet att kalla upp ambassadören en gång till och göra en tydlig markering? Kommer statsrådet att ställa sig bakom krav på tuffare faktiska sanktioner både mot Ryssland och mot individer i den ryska administrationen och regeringen? I januariavtalet, som våra två partier står bakom, finns en överenskommelse om att biståndet ska riktas mer mot demokrati. Kommer Margot Wallström att verka för att det också ska gälla Ryssland, och i så fall på vilket sätt?
Herr talman! Jag tyckte att Joar Forssell kanske försökte raljera över de saker vi gör, lite grann som om vi hade nöjt oss med att skriva ett brev. Så är det inte alls. Vi har gjort precis detta: Vi har kallat upp ambassadörer. Vi har sett till att agera gemensamt i EU-kretsen. Vi har en pågående diskussion om hur vi också ska ta med människorättsaspekten i de sanktionsregimer vi har. Det finns redan en möjlighet, men vi pratar också om hur vi ska göra det på ett mer konsekvent och systematiskt sätt i EU-sammanhang. Vi är också kända för hur vi använder vår ambassad för att se till att människor som tillhör civilsamhällets organisationer har en plats att komma till för att diskutera och beskriva sina problem och utmaningar. På det sättet ger vi stöd till framför allt civilsamhällets organisationer. Det tror jag är bland det viktigaste vi kan göra, precis som nämndes här - kanske bistå med juridisk hjälp eller se till att organisationer som gör det får stöd och hjälp. Vi är helt öppna för att diskutera hur vi även fortsättningsvis kan se till att hålla trycket uppe i den här frågan. Vi tänker oss att det i första hand inte ens ska vara på ambassadörsnivå utan på högre politisk nivå. Vi har sådana inkommande besök planerade framöver, och då kommer den här frågan att väckas. Att ta upp detta i alla kontakter vi har och när vi kan agera gemensamt, till exempel när vi är flera EU-länder som gör démarcher, är också ett sätt att hålla trycket uppe. Vi använder alltså alla våra diplomatiska och politiska verktyg och kommer att fortsätta att göra det. Detta är en mycket viktig fråga, och vi arbetar aktivt med hbtq-personers ställning och rättigheter runt om i världen genom alla våra ambassader. Jag skäms inte för vad vi har gjort och vad vi gör. Jag tror att vi delar detta engagemang och i stället bör hjälpas åt och uttrycka oss respektfullt om hur vi ska använda alla våra verktyg. Vi har förstås skrivit till Lavrov. Men det är ju inte det enda vi har gjort, utan vi har gjort allt det där andra också och kommer att fortsätta att göra det. Jag tror att en viktig och bra diskussion vi kan föra är just hur man får in människorättsperspektivet i sanktionsbestämmelserna. Det finns redan en öppning för att ta med det som en aspekt, men det som nu diskuteras är om man ska en separat sanktionsregim som bara handlar om detta. Då får vi en helt ny struktur på det som hittills har varit våra sanktioner. Hur det ska gå till och hur det ska genomföras behöver man diskutera ordentligt. Vi är med i en sådan diskussion och välkomnar en sådan debatt. Detta är så illa och så allvarligt att vi bör använda alla våra plattformar för att agera.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag förstår att utrikesministern uppmärksammade den kanske något raljanta jämförelsen med Team America , men jag tycker att den är relevant. Det är klart att det var bra att man kallade upp ambassadören 2017. Jag hade önskat att man kunde göra det redan nu igen, kanske i väntan på att de här personerna som ska komma till Sverige kommer till Sverige. Det är bra att man lyfter de här sakerna på toppmöten runt om i världen. Det är positivt att man får en delegation att åka till Ryssland och granska och rapportera, så som ministern har beskrivit. Det är bara det att om man inte sedan följer upp det med tuffa och hårda sanktioner som verkligen känns blir orden ganska tomma. Jag hade önskat att statsrådet här i dag hade kunnat lämna besked om att man ska kalla upp ambassadören igen, trots att man inväntar andra besök. Jag hade önskat att statsrådet här i dag, herr talman, hade lämnat besked om att vi ska gå fram med riktiga förslag om att införa sanktioner mot individer i den ryska regimen som handlar om inreseförbud, om att frysa konton och om att se till att livet blir riktigt svårt för dessa personer så länge som det brutala våldet i exempelvis Tjetjenien pågår. Jag hade önskat, herr talman, att statsrådet kom hit i dag och själv lyfte fram januariavtalets punkt om demokratibistånd och hur vi kan stärka demokratin i Ryssland ytterligare genom vårt biståndsarbete. Herr talman! Statsrådet sa i talarstolen att vi skulle hjälpas åt. Jag är helt öppen för att hjälpas åt. Till exempel kan Socialdemokraterna rösta för våra yrkanden 1, 3, 10 och 11 i motionen som heter Skärpta sanktioner mot Ryssland när den motionen behandlas i utrikesutskottet. Det är ett sätt att hjälpas åt. Till exempel kan socialdemokratin och Margot Wallström ta den typ av sanktioner som diskuteras i flera länder och har diskuterats i Sverige och göra verkstad av dem. Jag förstår att vi delar engagemanget. Jag förstår att statsrådet inte tycker att det är bra med de systematiska våldtäkterna och koncentrationslägren i Tjetjenien. Det förstår alla människor i och utanför den här kammaren. Det är bara det att de hårda orden måste följas av tuffa sanktioner och tuffa medel. Det funkar inte att bara skicka en delegation som granskar. Det funkar inte att bara ta upp situationen när man träffar andra politiska företrädare. Det måste kännas på riktigt för de här politiska företrädarna. Det måste vara svårt att vara rysk politiker och inte agera mot det här. Det måste vara svårt att företa sig den typ av saker som vi vill rikta sanktioner mot i Ryssland. Det måste bli riktigt jävligt, rent ut sagt, om man fortsätter med de saker som man håller på med i Tjetjenien. Detta hade jag velat ha konkreta förslag om från statsrådet här i dag. Är det fortfarande en svordom? Ja, det kanske det är.
Herr talman! Vill man att det ska bli effektiva sanktioner ska man nog se till att de är väl förankrade i FN, helst, och även i EU-kretsen. Den slutsatsen har vi kommit till sedan lång tid tillbaka. Vi vet att det är först när samtliga EU-länder agerar gemensamt som det kan bli riktigt effektivt. Det är vad vi har förespråkat hela tiden. Nu kanske Liberalerna har en helt annan syn på detta, det vet jag inte. Normalt sett förespråkar ni att vi ska agera via EU. Vi har drivit på. Vi har tillhört de länder som har legat i framkant med att föreslå sanktioner mot Ryssland gång efter annan. Vi har alltid stöttat sanktionsregimerna mot Ryssland och är mycket aktiva i den här frågan. Det är därför jag försöker beskriva att ska man nu införa en helt ny regim som så att säga skär det här horisontellt på ett helt annat sätt än att det är baserat på länder måste vi diskutera vilka rättsliga och andra konsekvenser som det får. Det är inte någonting som man gör på en eftermiddag, men vi välkomnar och är med i den debatten. Under tiden måste vi använda alla våra politiska och diplomatiska verktyg, och i synen på det verkar vi inte skilja oss åt. Vi har tagit upp det här, förstås, med den diplomatiska representationen här, vi gör det i alla våra kontakter med ryska företrädare och vi gör det framför allt genom att aktivt stödja de organisationer som är mycket aktiva och som kämpar under svåra förhållanden för att hjälpa människor som är förföljda och mycket utsatta. Det är så jag menar att demokratibiståndet också måste användas: att se till att vi ger stöd till de organisationerna. Jag tror att det är det som vi på ett bättre sätt behöver rikta in oss på plus att använda alla de organisationer som finns - OSSE, FN, EU-kretsen och organisationen Equal Rights Coalition, där vi har varit en av de aktiva aktörerna - som plattformar för att hjälpas åt. Det är så vi ökar trycket, och det är så vi håller trycket uppe för att förändringar ska kunna ske. Jag tror faktiskt inte att vi har olika åsikter om det här, och jag tycker att det blir konstigt om man ger intryck av att det här skulle vara en enkel sak och att vi plötsligt på egen hand skulle kunna införa sanktioner när vi hittills faktiskt har gjort det gemensamt med andra EU-länder och gärna med FN och FN:s stöd i ryggen. Det är då det får effekt och kan bli kraftfullt. Sedan måste vi skriva om det här och se till att det pågår en debatt. Det är så vi bäst kan bilda opinion, och det är så vi bäst kan mobilisera andra länder och andra aktörer så att vi faktiskt kan ändra på den här situationen. Det är precis så illa som Joar Forssell beskrev och som vi också har fått rapporter om. Det är viktigt att fortsätta insistera på den roll som vi menar att OSSE kan ha i allt det här. Jag hoppas och utgår från att vi kan fortsätta att verka kring den här frågan, och jag tackar Joar Forssell för att han är med och driver den. Det tycker jag är väldigt bra. Joar Forssell kan lita på att vi ska använda alla våra diplomatiska och politiska verktyg.
Herr talman! Jag får börja med att be om ursäkt för mitt ordval i förra inlägget. Vi kanske uppfattar att en del ord har lite olika dignitet. Det är intressant, herr talman, att höra statsrådet här. Vi delar syn på vad som händer i Ryssland och Tjetjenien. Vi delar syn på digniteten av de brott som begås. Vi är båda väldigt upprörda. Men vi delar inte synen att det räcker med att säga att diskussioner pågår och att det räcker att man tar upp det här vid återkommande tillfällen när man träffar ryska företrädare. Margot Wallström kallade 2017 upp ambassadören och tog då upp den här frågan. Sedan dess har situationen förvärrats. År 2018 kom nya rapporter om systematiska våldtäkter på homosexuella i koncentrationslägren i Tjetjenien. Det var året efter att statsrådet hade kallat upp ambassadören. Medan diskussionerna pågår begås de här brotten i Ryssland. Min poäng är att det inte går att vänta längre. De här diskussionerna har pågått i år efter år, och ingenting har hänt. Regeringen borde kanske driva frågan om att förändra vetorätten i EU så att man kan bli en tuffare röst lite oftare. Regeringen kanske borde ta initiativ till att införa tuffare sanktioner mot individer i den ryska regimen redan här och nu. Medan diskussionerna pågår och medan vi fortsätter att skicka arga brev och prata lite argt med företrädare efter företrädare pågår de här brotten i Tjetjenien, och det måste få ett stopp.
Herr talman! Joar Forssell lyssnar inte riktigt på vad jag säger. Vi skiljer oss åt, tror jag, bara på punkten där Joar Forssell förespråkar att man skulle göra det här ganska ogenomtänkt och utan att ha EU med sig. Jag tror inte på det. Jag tror att vi blir mycket starkare om vi agerar via EU. Jag står ju här och säger gång på gång att vi tycker att det här är en viktig och nyttig diskussion och att vi alls inte är främmande för att införa fler sanktioner och använda detta även för den här typen av brott. Men vi menar att det måste ske på ett organiserat sätt där man faktiskt också har undersökt vilka konsekvenser det får. När ska man lyfta sanktioner, och hur ser det ut rättsligt? Allt det där behöver vi faktiskt tänka igenom. Under tiden använder vi alla de verktyg som Joar Forssell har nämnt. Vet Joar Forssell hur många gånger vi har träffat den ryske ambassadören sedan vi sist kallade upp honom? Det är klart att de här frågorna kommer upp gång på gång. Vi är villiga att lyfta dem också till politisk nivå och inte bara diskutera dem på ambassadörsnivå. Vi stöder civilsamhället, som ett av de länder som syns mest, och vi är mycket aktiva på alla de här plattformarna och i alla de organ som har att hantera dessa frågor. Vad mer? Jag har inte hört vad mer det skulle kunna vara, men vi är absolut villiga att se till att vi också genom EU - för då blir vi starkare - kan diskutera om det behövs ytterligare sanktioner.